Herr talman! har frågat mig om regeringen avser att gå vidare med utredningens förslag och göra det till skarp lagstiftning. I mars i år presenterade utredningen Ett moderniserat konsumentskydd sitt förslag till genomförande av EU:s nya direktiv om ett moderniserat konsumentskydd. Direktivet innehåller viktiga förbättringar av konsumentskyddet, bland annat genom att regelverket anpassas till den ökade digitaliseringen på dagens konsumentmarknader. En del av utredningens arbete har varit att ta ställning till om Sverige ska utnyttja de möjligheter till undantag från direktivets harmoniserade regler som finns. Ett av dessa undantag handlar om möjligheten att från ångerrätten undanta reparationstjänster som fullständigt utförts vid avtal utanför affärslokaler när konsumenten själv uttryckligen begärt ett besök från näringsidkaren. Utredningen har föreslagit att ångerrätt inte ska gälla för en tjänst som har fullgjorts och som innebär en betalningsförpliktelse för konsumenten, om konsumenten uttryckligen har begärt ett besök från näringsidkaren i syfte att utföra reparationer och uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras. Förslaget har skickats ut på remiss under våren, och remisstiden avslutades i juli. Regeringen arbetar nu med en lagrådsremiss baserad på utredningens förslag och med beaktande av inkomna remissynpunkter. Regeringen kommer i det arbetet att överväga vilka delar av utredningens förslag som är lämpliga att gå vidare med. Jag kan inte i dag lämna närmare besked om vad kommande lagrådsremiss och proposition ska innehålla. När företag erbjuder tjänster eller varor med tveksamma metoder eller det visar sig finnas brister i varan eller den utförda tjänsten är det självklart allvarligt. Inom ramen för gällande EU-lagstiftning kommer vi att fortsätta värna ett starkt konsumentskydd och på bästa sätt utforma lagstiftningen så att seriösa företag inte drabbas av osund konkurrens.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Precis som ministern sa handlar interpellationen om en utredning som har lagts på bordet och som innebär att konsumentskyddet i Sverige kan försvagas väldigt kraftigt. Jag vill vara tydlig med att vi moderater är för ett starkt konsumentskydd. Vi är också för att konkurrens mellan företag ska ske på lika villkor. Utredningen har föreslagit att Sverige ska kunna använda sig av möjligheten att undanta vissa reparationstjänster från ångerrätten. Förslaget i 2 kap. 11 § distansavtalslagen innebär att ångerrätt inte ska gälla förrän tjänsten har fullgjorts om konsumenten uttryckligen har begärt ett besök av näringsidkaren i syfte att utföra reparationsåtgärder och uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras. Herr talman! Det här innebär att för en konsument som blivit kontaktad av ett företag, till exempel genom att någon knackat på dörren, skulle ångerrätten inte gälla. Vilka är det som drabbas av detta? Den som googlar och skriver "oseriösa asfaltsläggare" kan få en stark vägledning om vilka som skulle gynnas om regeringen gick vidare med utredningen. Det här skulle få närmast katastrofala följder, herr talman, för exempelvis äldre. Vi har kunnat läsa förskräckliga medieuppgifter om hur det går till. Någon knackar på dörren hos ett äldre par och säger att till exempel taket är dåligt, att man har fått en lucka i schemat och omedelbart kan börja reparera taket. Om regeringen går vidare med detta förslag skulle man gynna den organiserade brottsligheten. Jag tycker att det är väldigt bra att Villaägarnas Riksförbund har flaggat för denna situation. Jag vet inte hur många debattartiklar jag sett från platser runt om i landet. Jag använder riksdagens sökmotortjänst och kan se alla debattartiklar. Det kan ju inte ligga i regeringens och konsumentministerns intresse att försvaga konsumentskyddet på det sätt som det här skulle innebära. Vi har kunnat läsa i tidningarna om hur äldre har blivit lurade på priset och drabbats av ett kraftigt överpris. Något som skulle kosta 150 000 har kostat 450 000. Dessutom har arbetet blivit undermåligt utfört. På ren svenska har man gjort ett riktigt slarvjobb. Det handlar möjligtvis om företagsamma människor som utför detta i Sverige, men det är definitivt en del av den organiserade brottsligheten. Tidningen Expressen hade ett stort reportage där man skrev om var de kriminella asfaltsläggarna bodde och att de levde lyxliv på Irland. Med tanke på den ökade brottsligheten i Sverige borde vi absolut vara partipolitiskt överens om att vi i inget avseende ska ge de organiserade ligorna ett verktyg från riksdag och regering. I själva verket borde vi göra allt vi kan för att försvåra för de organiserade ligorna att verka i Sverige. Det jag saknar i statsrådets första inlägg är ett tydligt, rakt och klart besked, nämligen att man i denna del över huvud taget inte kommer att gå vidare med utredningens förslag. Jag tror att väldigt många som ser den här debatten skulle vilja ha ett klart, tydligt och rakt besked från ministern: Självklart ska vi inte försämra konsumentskyddet, och självklart ska vi inte underlätta för organiserade ligor att härja i Sverige och lura personer. Jag skulle vilja veta om ministern kan ge ett klart, tydligt och rakt besked om att man inte avser att gå vidare med just denna del av utredningen.
Herr talman! Regeringen har tagit flera initiativ under mandatperioden för att stärka konsumentskyddet. Det är mycket väsentligt att vi hela tiden försöker förebygga sådant som kan hända, men ofta har det också handlat om att reagera starkt när fel har begåtts. Konsumentverket har fått möjligheter till starkare tillsyn och sanktionsmöjligheter. Vi tittar också på hur vi kan skärpa lagstiftningen. Samtidigt vet vi att när det gäller konsumentlagstiftning är det fråga om marknader utan gränser. Därför har det stor betydelse att det vi beslutar om också verkligen gäller i hela Europa och helst vidare än så. Det kommer flera förslag på området. När det gäller just förslagen i denna utredning är det viktigt att veta att man kan göra undantag från harmoniseringsreglerna, vilket Lars Beckman var inne på lite grann. Det är viktigt att varje land tittar på det. Låt mig bara säga en sak. Bakgrunden till att det här har kommit fram är att det finns seriösa småföretag - det måste vi ta till oss - som inte har fått rätt och fått tillbaka den ersättning de varit berättigade till då personer efter att en reparation är genomförd hävdat att de inte beställt den. Sådana situationer finns också. Jag vill dock verkligen understryka att det samtidigt handlar om att motverka dem som använder metoder som innebär att man lurar människor. När regeringen lägger fram ett förslag, som vi efter remissynpunkter nu håller på att bearbeta, är det därför viktigt för oss att kunna fullgöra vårt uppdrag att ge ett gott konsumentskydd, som måste finnas, och att stärka konsumenternas rättigheter. Samtidigt måste vi värna de företag som sköter sig. Det är precis detta som vi tittar på just nu för att kunna lägga fram ett bra förslag.
Herr talman! Det är intressant att statsrådet tar upp Konsumentverket som expertmyndigheten. När man läser vad olika remissinstanser skriver om förslaget har jag noterat att Konsumentverket är oerhört tydligt, till skillnad från ministern. Konsumentverket skriver följande: "Konsumentverket motsätter sig utredningens förslag om att införa ett undantag för reparationsåtgärder som har fullgjorts. Den nuvarande regleringen i DAL är väl avvägd i och med att det redan finns en möjlighet att undanta ångerrätten om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts." Det skriver vidare: "Ett införande av undantaget riskerar också att leda till gränsdragningsproblem gällande begreppet reparationsåtgärder. Om tjänstens art är oklar kan det bli svårt för konsumenten att veta vilka olika förutsättningar som medför att ångerrätten undantas, det vill säga när det räcker med att konsumenten uttryckligen har begärt ett besök från näringsidkaren eller om konsumenten måste ha gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts." Konsumentverket är alltså oerhört tydligt. Jag skulle vilja påstå att Konsumentverket i den här frågan är övertydligt. Det kan inte ligga i regeringens intresse att underlätta för den organiserade brottsligheten att verka i Sverige. Jag såg någon rubrik som sa: Sverige är ett paradis för stöldligor. Jag tycker inte att Sverige ska vara ett paradis för oseriösa asfaltläggare eller takläggare. Jag tycker inte att vi ska öppna dörren på glänt för att underlätta för kriminella ligor att befinna sig i Sverige och lura folk, för det är vad det handlar om. Precis som jag noterar att Villaägarnas Riksförbund skriver i sitt remissvar tycker jag naturligtvis att det ska finnas en säkerhetsventil som innebär att man kan göra affärer även när konsumenten har kontaktat företagen. Vi verkar vara överens om ett stärkt konsumentskydd. Vi moderater har röstat för varje förslag som regeringen har lagt fram, i den mån den har lagt fram några. Men i den här frågan skulle jag ändå önska en tydlighet. Min fråga till konsumentministern blir: Delar ministern Konsumentverkets syn i den här frågan rörande den utredning som ligger på bordet? Delar ministern Konsumentverkets uppfattning i det jag läste upp som man har skrivit?
Herr talman! Jag har i mitt svar varit väldigt tydlig. Om sedan inte Lars Beckman uppfattar det kan jag tyvärr inte göra så mycket åt det. Jag menar att vi som regering både värnar ett starkt konsumentskydd och är beredda att ta fler initiativ för att stärka det. Med den utveckling som är med inte minst näthandel och väldigt många aktörer som utnyttjar system är regeringen väldigt tydlig med att vi ska stärka skyddet. Det gör vi inte minst genom att vi nu inrättar en ny myndighet mot felaktiga utbetalningar i välfärdsystemet, till exempel. När det gäller de lagförslag som vi lägger fram handlar det om att vi har berett det på ett bra sätt. Vi utgår från det stärkta konsumentskyddet som ska gälla och att vi har möjlighet att göra undantag för att se till att vi inte har de här oseriösa som utnyttjar situationen. Jag har uppfattat att Moderaterna tycker att det är bra - åtminstone har ni sagt det tidigare - att se till att stödja seriösa småföretag. Då måste vi balansera de förslag vi lägger fram. Det gäller att vi ser till att vi både har det stärkta konsumentskyddet och samtidigt inte har småföretag som många gånger tar upp den administrativa bördan, att man inte har juridisk kompetens och så vidare för att hela tiden kunna veta vad som gäller. Det är viktigt att vi har ett förslag som är tillräckligt berett. Det är precis det vi arbetar med, och vi kommer så småningom att lägga fram det för riksdagen.
Herr talman! Jag började mitt första inlägg med att säga att vi moderater är för ett stärkt konsumentskydd. Jag sa att vi ska ha konkurrens på lika villkor mellan seriösa företag. Ministern ger uttryck för regeringens tydlighet. Jag ska igen läsa innantill i svaret. Sedan får den som ser den här debatten fundera på om det är tydligt eller inte. Där står: "Regeringen arbetar nu med en lagrådsremiss baserad på utredningens förslag och med beaktande av inkomna remissynpunkter. Regeringen kommer i det arbetet att överväga vilka delar av utredningens förslag som är lämpliga att gå vidare med. Jag kan inte i dag lämna närmare besked om vad kommande lagrådsremiss och proposition ska innehålla." Det är möjligt att statsrådet tycker att det är övertydligt eller tydligt. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att statsrådet i den delen där till exempel Konsumentverket varit tydligt och sagt att vi inte ska gynna kriminella ligor hade kunnat ge ett klart och tydligt besked här och nu att i den delen som innebär att vi skulle underlätta för asfaltläggare och takläggare och skydda konsumenten bättre kommer man inte att gå vidare. Det hade varit ett klart och rakt besked. Jag noterar att ministern inte lämnar det. Vi får väl se när regeringen kommer fram med sitt förslag och vad den kommer att lägga på riksdagens bord. Jag skulle ändå vilja vädja till ministern att inte komma med ett förslag som skulle underlätta för kriminella ligor att komma till Sverige och underlätta för de helt oseriösa aktörer som i dag lurar folk vad gäller både asfaltläggning och takläggning. Självklart ska det seriösa näringslivet i Sverige värnas. Tack för debatten!
Herr talman! Jag tror att Lars Beckman som riksdagsledamot väldigt väl vet om att alla de förslag som regeringen lämnar till riksdagen måste vara beredda på ett bra sätt. Annars tror jag att vi får annan kritik mot oss. Det är viktigt att vi lägger fram förslag som skyddar konsumenterna och där vi har möjlighet att stärka konsumentskyddet och komma åt oseriösa aktörer. Samtidigt ska vi se till att de som sköter sig också får ett stöd. Det är precis vad det här handlar om. Jag är övertygad om att vi kommer att gå fram med förslag som är bra och ta bort det som är dåligt i utredningen.